Herr talman! Aggressiviteten i den senare delen av Hans Anderssons anförande tyder på att de argument han för fram när det gäller invandrarpraktik är osedvanligt tunna. Det brukar vara så, att när argumenten tryter, höjer man rösten. Vår diskussion i arbetsmarknadsutskottet var oerhört seriös och faktiskt väldigt sansad. Den handlade om oron för den höga arbetslösheten bland invandrargrupper av olika slag. Socialdemokraterna valde och väljer att satsa på det förhöjda rekryteringsstödet. Våra argument är desamma som dem som vi har för att vi anser att de övriga s.k. gratisinsatserna bör fasas av. Men Hans Andersson ryade och skrek om att detta är en väg in i rasfientlighet och invandrarfientlighet, och det tycker jag faktiskt att han skall ta tillbaka. Socialdemokraterna i arbetsmarknadsutskottet är oerhört oroade över den höga arbetslösheten. Ingen av de övriga företrädarna från regeringspartierna använder i utskottet den typ av argumentation som Hans Andersson nu för fram. Vi var valt litet olika vägar. Jag har respekt för den väg som regeringen och regeringspartierna har valt, men jag är orolig för att man inte har valt det instrument som man skall använda.

Nu säger Hans Andersson att han vid de särskilda diskussioner som han har fört med regeringsföreträdarna under hand har blivit utlovad att det inte skall bli fråga om någon gratisarbetskraft. Det är naturligtvis bra att man i särskilda förhandlingar mellan Vänsterpartiet och regeringspartierna har kommit överens om detta. Tyvärr visar de analyser som har gjorts av andra liknande insatser att det inte är så enkelt att dra sådana slutsatser i förväg som Hans Andersson gör.

Herr talman! Samma regler som gäller för invandrarpraktik gäller för övrig praktik. Det finns ungdomspraktik, akademikerpraktik och det blir enligt Vänsterpartiets och regeringspartiernas förslag invandrarpraktik. Vidare finns det arbetslivsutveckling. Samtidigt kan vi se begynnande tecken på flaskhalsar. Vi kan också se ett oerhört starkt behov av insatser när det gäller utbildning och andra åtgärder som leder till anställning. Min uppfattning är att Hans Anderssons konstlade vrede i denna fråga är ett försök att legitimera den uppgörelse som han har träffat med regeringspartierna. Jag tycker inte att man skall blåsa upp argumenten, därför att det gjorde inte heller vare sig regeringspartiernas representanter eller några andra i arbetsmarknadsutskottet när denna fråga diskuterades. Vi hade respekt för varandras åsikter. Jag respekterar fortfarande att detta är ett förslag som man vill tillämpa, men jag tycker inte att det är ett bra förslag. Arbetsmarknadsverkets regi, där man använder de pengar man har att förfoga över, är betydligt bättre vägar. Jag är orolig för det som Hans Andersson blåser upp. Hans Anderssons uppblåsande av frågan ökar min oro ytterligare.

Herr talman! Jag skall inte i onödan förlänga debatten. Men jag vill säga att jag fullständigt håller med Ingela Thalén. Hon har sagt nästan allt som jag tänkte säga. Precis som Ingela Thalén sade var det en mycket balanserad och lugn debatt i utskottet, där Hans Andersson heller inte blåste upp sig på något sätt. Därför förstår jag inte varför Hans Andersson inte kan respektera att vi har en annan åsikt än vad majoriteten har. Vad som inte har framkommit här, vilket är det viktigaste, är att människor när de kommer till vårt land och vill stanna här först och främst skall få lära sig svenska språket. Utan kunskaper i svenska språket kan man inte få fäste på arbetsmarknaden. Man kan få en tillfällig praktikplats i sex månader, vilket kanske i och för sig är bra, men det går inte att få ett varaktigt jobb om man inte lärt sig svenska språket. Därför har vi tryckt på att det primära, och där flera åtgärder skall sättas in, är att invandrarna så fort som möjligt får lära sig svenska och att de verkligen fullföljer undervisningen. Jag vill ta upp ytterligare en fråga som inte har berörts. Det är något som jag tycker är mycket positivt med invandrarna, nämligen att de är kolossalt duktiga innovatörer. De ligger hästlängder före oss här i Sverige. Därför är det bra att det finns starta-eget-bidrag. Bidraget kan alla få. Man behöver bara gå ut här i Stockholm på resturanger etc. för att se att det är invandrare som driver butiker och olika affärsverksamheter, vilket de gör mycket bra. De har ett bra stöd från samhället genom starta-eget-bidraget och genom möjligheten till rekryteringsstöd. Jag tycker att Hans Andersson skall respektera att vi tycker att det är bättre att inte ha någon särpraktik utan en praktik som är lika för alla.

Jag vill inte förlänge debatten ytterligare, eftersom vi har så många andra frågor att diskutera här i dag. Men jag tycker inte att Hans Andersson skall uttrycka sig om att jag har fördomar. Jag vill bara repetera vad jag har sagt, nämligen att det bästa sättet för en invandrare att komma in på den svenska arbetsmarknaden är att lära sig svenska språket. Annars får de leva som i en glasbur, vilket självfallet vore förfärligt. Jag hävdar åter att jag nog har mycket högre tankar om invandrare än vad Hans Andersson har. De är kreativa och de har framåtanda. För tio år sedan, långt innan jag över huvud taget ens hade börjat tänka på politik, sade jag: Tack och lov för alla invandrare som har sett till att vi har fått bättre råvaror här i landet. Vi fick grönsaker och osötat bröd och annat som vi svenskar aldrig tidigare hade tänkt på. Vi har fått mycket positivt genom invandrarna. Jag vill bara säga till Hans Andersson: Var vänlig och sluta säga att jag har några fördomar! Jag tycker bara att det är viktigare att de försöker komma in i Sverige genom att lära sig svenska än genom en specialpraktik. Så enkelt är det.

Herr talman! Låt mig först beröra starta-egetbidraget. Under mom. 37 i utskottets hemställan i detta betänkande är utskottet fullständigt enigt. Det har sagt att starta-eget-bidrag är bra, och det finns ingen reservation mot detta. Däremot har jag, som jag nämnt, avgivit ett särskilt yttrande. Jag har inte kritiserat starta-eget-bidraget som sådant utan anordnarnas kompetens att bedöma om en affärsidé är bra. Till skillnad från de flesta ledamöter i utskottet är jag sedan 20 år tillbaka småföretagare och vet hur det fungerar i företag. Alla har kanske inte tänkt på att bristerna drabbar även presumtiva egenföretagare. En sådan investerar kanske i en hel del saker under de sex månader när han får startaeget-bidraget. Om det sedan visar sig att affärsidén inte var bärande, har han ändå kvar sina skulder. Detta måste man tänka på. Jag har bara pekat på att man måste ge en kompetent vägledning. Det är intressant att Marianne Andersson tar upp GAS, som vi hela tiden har vänt oss mot. Vi röstade nej i december till GAS, som vi tycker är en tillfällig åtgärd, som gynnar sådana som ändå skulle ha anställt personer. Som Marianne Andersson mycket väl vet har det i detta sammanhang också kommit upp en del andra saker till behandling i utskottet, men eftersom detta är bordlagt, kan jag inte närmare gå in på det. Vi är väl alla medvetna om att det har uppstått vissa tvivel på denna punkt. Vad gäller ungdomspraktiken har vi föreslagit en morot och en piska som inte alls skulle belasta statens budget. Ni har föreslagit att arbetsgivaren efter det att en person fullgjort tolv månaders praktik skulle kunna få rekryteringsstöd. Vi menar att det inte skall utgå något rekryteringsstöd. I stället kan man när man anställer den unge få tillbaka de pengar som man själv har lagt ut. Vad gäller både ungdomspraktik och ALU vet både Marianne Andersson och alla vi andra att dessa stödformer får kolossala undanträngningseffekter. De snedvrider konkurrensen. Vi har även ifrågasatt deras kringkostnader, som jag tänker återkomma till litet senare. Mycket är oklart. ALU är en åtgärd som från början var nödvändig, och vi stödde den också inledningsvis. Nu måste den dock trappas ned, eftersom den totalt snedvrider konkurrensen.

Herr talman! Jag vill mycket kort beträffande ALU-verksamheten säga att vi under ganska lång tid har krävt att få en objektiv utvärdering av denna. Det har alla oppositionspartier gjort. Vi väntar på en sådan utvärdering, men någon sådan har inte kommit.

Herr talman! Marianne Andersson lyfter fram Spanien som ett med Sverige jämförbart exempel. Jag tycker att det är ett utomordentligt dåligt jämförande exempel. Det finns en lång rad andra europeiska länder, som Schweiz, Österrike, Danmark och Norge, att göra sådana jämförelser med, men det skulle i dag inte falla mig in att jämföra med länder som har en sådan bakgrund och historia som flera av de sydeuropeiska länderna har. Jag tycker faktiskt att det är en orättfärdig jämförelse. Marianne Andersson säger att hon hoppas att man inte skall få för sig att testa de socialdemokratiska förslagen. Hon tycker att det är bra att de avvisas. Vad ligger då i de socialdemokratiska förslagen? I dem ingår en utveckling av arbetsmarknadsutbildningen, förstärkningar av beredskapsarbetena, utökning av rekryteringsstöd, försök med ungdomsintroduktion, som faktisk är en anställning i anslutning till ungdomspraktik, och anställning med hjälp av rekryteringsstöd. Det finns också en lång rad liknande förslag. Jag förstår inte vad Marianne Andersson menar när hon säger att man inte skall testa dessa förslag. De finns ju. Vad vi föreslår är vidgade volymer för att pressa tillbaka ungdomsarbetslösheten. Marianne Andersson säger vidare att varslen minskar, jobben ökar och långtidsarbetslösheten går ned kraftigt. Låt mig bara göra en liten försiktig observation. År 1990 hade vi 4,4 miljoner i arbetskraften. I januari 1994 är vi nere i 3,7 miljoner sysselsatta. Jag tycker att man med tanke på denna oerhört stora minskning i antalet sysselsatta skall vara mycket försiktig med att anföra varselsiffror från en vecka till en annan och uppgifter om ökning av antalet jobb från en vecka till annan. Sedan ägnade sig Marianne Andersson ganska mycket åt att undra över vad Arbetsmarknadsverket grundar sina prognoser på och funderar över om det månne kunde vara den socialdemokratiska politiken. Det tror jag inte alls. Hittills har Arbetsmarknadsverket som regeringens och riksdagens myndighet grundat sig på regeringens prognoser samt på Konjunkturinstitutets och andra institutioners analyser liksom naturligtvis på egna beräkningar. Den största källan till information är naturligtvis regeringens egna förslag. Jag tycker därför att man skall vara litet försiktig från regeringspartierna när det gäller just den här typen av kritik.

Herr talman! Jag är övertygad om att Börje Hörnlund inte tar mitt inledningsanförande som en personlig vidräkning utan mera som en principiell kritik mot regeringen Bildt som företeelse. Vi är väl ganska klara över våra respektive förhållningssätt till regeringen Bildt. Marianne Andersson säger att hon hoppas att Socialdemokraternas politik inte skall bli prövad och hänvisar till att det är så besvärligt för regeringen därför att 80-talet var så svårt. Regeringen själv har anlitat två stycken ekonomer för att analysera det strukturella budgetunderskottet. Dessa ekonomer drar slutsatsen att om tillväxten under 90-talet hade varit likadan som under 80-talet, skulle budgetunderskottet ha varit 40 miljarder kronor, och inte som nu strax under 200 miljarder kronor. Då var det tillväxt och nya jobb, nu är det negativ ekonomi och massarbetslöshet. Marianne Andersson funderade på hur det kommer sig att man inom AMS är så pessimistisk i sina prognoser. Men för att man skall förstå det räcker det ju med att man läser ekonomernas föutsägelser, att man tittar på hur konjunkturen har använts och hur passiv den borgerliga regeringens politik har varit och att man för detta samman med regeringens egna skrivningar i finansplanen om att arbetslösheten under 1994 och 1995 kommer att fortsätta att vara ca 14 %. Med sådana beskrivningar, Marianne Andersson, kan man inte dra andra slutsatser än att den politik som den borgerliga regeringen för under ett antal år framöver på 90-talet kommer att innebära massarbetslöshet. Det är mot denna politik som vi ställer den socialdemokratiska strategin för kompetens, för utveckling och för tillväxt.

Herr talman! När jag hörde Ingela Thaléns anförande kom jag att tänka på ett citat av Henrik Tikkanen: Om man inte ser bakåt och inte framåt så får man se upp. Ingela Thalén var som socialdemokratisk talesman oroad över att EU-organisationen berömde svensk arbetsmarknadspolitik och såg den som ett föredöme. De känner oss ganska väl efter de förhandlingar som vi har haft under ett antal månader. Ingela Thalén hade också kunnat tala om att min kollega i Norge med hela sin delegation såg Sverige som världsmästare när det gällde åtgärder i en svår situation. Finlands socialdemokratiska president framhöll med stor kraft i valrörelsen Sverige som ett föredöme som Finland skulle titta på. OECD har mycket kraftigt fördömt den socialdemokratiska politiken. Tjänstemännen på Finansdepartementet, som är lika gråa kamrerare oavsett om det är en socialistisk eller borgerlig regering, har räknat på det socialdemokratiska alternativet. De säger att det leder till att vi får låna 24 miljarder till på årsbasis. Så ser det ut. Herr talman! Det finns nu ljusa tecken på vårhimlen. De blir allt fler när det gäller ekonomin och arbetsmarknaden. Men det är alldeles klart att det inte finns något utrymme för Thalénskt lättsinne. Den svenska konkurrenskraften är nu bättre än någonsin. Handelsbalansen har aldrig varit bättre. Industrin planerar att öka investeringarna kraftigt. Konkurserna har minskat dramatiskt i storlek och antal. Räntenivån är den lägsta på 20 år, och bedömare tror att den kommer att gå ner ett par snäpp till. De banker och finansieringsinstitut som blev i det närmaste dödssjuka under den socialdemokratiska tiden börjar nu att friskna till. Klimatet för investeringar och företagande har förbättrats. Framtidstron har inte varit högre i de svenska hushållen sedan SCB började mäta 1973. Det har inte den socialdemokratiska taleskvinnan lagt märke till. Övertiden är rekordhög. Det visar att det finns aktivitet i ekonomin. Jag önskar personligen av hela mitt hjärta att vi kan arbeta bort den här övertiden. Ingela Thalén har en så förenklad tideräkning att den börjar den 4 oktober 1991. Men under 1991 varslades 7 000--9 000 personer varje månad i industrin. Nu har industrin frisknat till, och nu är det få varsel. Satsningar på kompetensutveckling i kommuner och landsting har resulterat i att antalet varsel är mycket lågt där också. Dagens Nyheter har fördubblat antalet platsannonser under årets första tio veckor. Före 1991 flyttade företag och investerare utomlands. Nu börjar de att komma till Sverige. Det är viktigt. Antalet lediga platser i industrin ligger klart över 1991 års nivå. Inflationen är 2 % på årsbasis. Den öppna arbetslösheten har sjunkit med 160 000 personer sedan i somras, när den var som högst. Under 1991, 1992 och en stor del av 1993 gick företagen på röda siffror. Men nu börjar det att vara vinster som gör att man får ork att investera och satsa på forskning, utveckling m.m. Det är det allra viktigaste. Jag vill också betona att satsningarna på forskning och utveckling har ökat utomordentligt mycket trots en svår ekonomi. Antalet intagningar till våra högskolor har ökat med 30 %. 80-talet var däremot ett totalt förlorat årtionde. Det gäller alltså -- och det saknar jag helt i Ingela Thaléns anförande -- att se möjligheterna och samtidigt ha stor respekt för de offentliga underskotten och den alldeles för höga arbetslösheten. Om man vill se datumet den 4 oktober som ett viktigt datum, kan man sammanfatta detta på följande sätt: Då övertog den nya regeringen en totalraserad grund. Vi var prissatta ur världsmarknaden. Spekulationsekonomin slog sönder Sverige. Jag är så vänlig att jag inte vill skylla allt enbart på den då sittande regeringen, utan det var många krafter som bidrog. Men man får ändå inte glömma att Socialdemokraterna regerade när grunden raserades. Det är i princip hela grunden till den arbetslöshet som vi har i dag, litet grand är det också fråga om internationell lågkonkunktur. Nu är grunden mycket stabil för utveckling och tillväxt i vårt näringsliv. Det har tagit två till två och ett halvt år att lägga den grunden. Nu måste vi ha många år av miljöriktig, hög tillväxt. Vi har inte råd med en osäkerhet som återigen hotar att rasera en del av den lagda grunden. Vi måste ha fortsatt goda villkor för företagsamhet, företagare och entreprenörer. Inte minst gäller det små och medelstora företag. Det är den väg vi har att gå tillbaka till en fullgod ordinarie arbetsmarknad. Det går inte att gå den offentliga vägen när det i samhället saknas så många miljarder kronor som i dag lånas upp. Vägvalet är glasklart. Den som inte vill satsa på små och medelstora företag och goda villkor för företagsamheten, den vill heller inte tillbaka till en fullgod ordinarie arbetsmarknad. Det måste vi redovisa för svenska folket fram till valdagen. Vi har inte råd med någon som helst upprepning av 80 talets svåra misslyckanden. Vi har inte råd med detta. Nu måste det bli stabilt. Herr talman! Den allra viktigaste uppgiften är att komma tillbaka till en fullgod ordinarie arbetsmarknad, och det främst av medmänskliga skäl. Våra ungdomar vill inget hellre än att komma in på en ordinarie arbetsmarknad, visa hur duktiga de är och göra bra arbetsinsatser. Det är den äldre generationens ansvar att leva upp till detta. Det var vi som inte skötte oss på 80-talet. Ungdomarna skötte sig. De är oskyldiga. De bär dessutom hela stora lasset av arbetslöshetens gissel. Men vi har också av rena budgetskäl en mycket stor anledning att ta så långa steg som möjligt mot en bättre arbetsmarknad. Summerar man utgifterna för arbetslösheten -- inte i ofattbara miljarder och hundratusental, utan för var och en som jobbar -- kostar den på olika sätt runt 30 000 kr för var och en som jobbar. Det värsta är att vi lånar till den kostnaden i dag. Men det är de som jobbar nu och framöver som måste betala tillbaka detta. Därför är också från ekonomiska utgångspunkter den allra viktigaste uppgiften att lyfta av denna börda. Vi kommer att tvingas göra smärtsamma besparingar och ta till vissa inkomstförstärkningar. Men a och o är att återgå till en fullgod ordinarie arbetsmarknad och låta näringslivet gå före i den tillväxten. Då får vi också pengar till en bättre offentlig sektor. Går vi inte den vägen, får vi heller inga pengar till den offentliga sektorn. Då tränger räntorna ut nyttighet på nyttighet, och det vill vi väl ändå inte. Arbetsmarknadsverket går nu i påsk i gång med en stor utåtriktad kampanj. Detta material går ut till alla anställda i verket för att de skall tala samma språk. Kampanjen vänder sig till arbetsgivarna. Den kommer att stöttas ordentligt av tidnings-, TV och bussreklam och sådana saker. Vad vill man då? Man säger att man vill minska rädslan för att nyanställa i företagen. Man säger att man förstår rädslan hos företagen. Det har varit jobbigt och mycket otäckt att de varit tvungna göra sig av med personal. Därför är de rädda för att nyanställa. Det är huvudbudskapet. Man framhåller också kraftigt vikten av att möjligheten till provanställning och visstidsanställning har ökat. Det är en positiv sak för att unga skall komma in på arbetsmarknaden. Det är en av Socialdemokraternas stora upprivningslöften, och jag beklagar det. Man talar om att arbetsgivaravgiften i princip är halverad för detta år om antalet anställda ökar. Man kommer att redovisa kalkyler på hur dyr övertiden är. Inte minst kommer man att tala sig varm för rekryteringsstödet som en åtgärd för att få in människor på ordinarie arbetsmarknad. Man kommer att framhålla ungdomspraktikens stora förtjänster. Unga människor får en chans att få ett jobb. Många av de unga är mycket välutbildade och behöver mer praktik än ytterligare utbildningar. Framför allt kommer man att jobba med att besöka företagen för att på ort och ställe få till ordinarie jobb. Det är absolut rätt tidpunkt att byta ut övertiden och börja att skola upp arbetskraften. I höst går Sverige än bättre, med den stabila grund som är lagd. Dessa åtgärder syftar till fler ordinarie jobb. Den som nu förespråkar att kraftigt minska ungdomspraktiken och minska ALU, talar faktiskt för en ökad öppen arbetslöshet, och det går jag inte med på. Det går regeringen inte med på. Vi måste hålla uppe åtgärderna. AMS säger i sin nya prognos att det orkar med ungefär 6 %. Vi ser nu över alla regler för att göra det lättare för dem att arbeta, och jag hoppas att de når en bit till. Nu i vår kommer det ut 17 000 värnpliktiga som har gjort lumpen. Det kommer ut otroligt många elever i vår -- ca 100 000 från högskolor, två-, tre och fyraåriga linjer. En del går vidare. Men en del har redan gått det extra året, och det blir nu ett dubbelutsläpp. Även om allt pekar åt rätt håll har vi ändå behov av att hålla uppe de stora åtgärderna. Jag tycker att en del har anledning att sätta sig på sin kammare och fundera litet över om de vill smutsa ner dessa åtgärder som man ändå står bakom, om de vill ha en högre öppen ungdomsarbetslöshet eller vad de egentligen vill. Jag vill inte ha en högre öppen ungdomsarbetslöshet. Jag vill beröra de båda åtgärderna. Man har faktiskt ganska noga undersökt detta. Man har frågat arbetsledande människor i den offentliga verksamheten om det arbete som de ALU anställda gör i stället skulle ha kunnat göras av andra anställda. Det är bara 3 % som har svarat att det kanske skulle kunna vara så. Jag förstår att den enskilde kanske tror att han ersätter någon. Om han har fått en extra tjänst på biblioteket och han har vettiga uppgifter känns det kanske som om han gör ett ordinarie jobb. Problemet är att det i dagens ekonomiska läge inte finns någon kommun som ökar antalet anställda på biblioteken. Om det inte har blivit ett ALU-jobb har det inte blivit något jobb alls. Nu får man satsa på skolan eller vården. Detta måste prioriteras i en svår situation. Det svenska folket blir allt äldre. Jag vill också ta upp ungdomspraktiken. Lena Schröder åberopas ofta. Hon har nu kommit ut med en 13-sidig uppsats. Den visar att utträngningseffekten i den här typen av konjunktur är utomordentligt liten. Däremot är utträngningseffekten i beredskapsarbeten faktiskt större än i någon annan åtgärd. Man kan titta på vilka åtgärder som senare leder till jobb. Utbildningsvikariaten leder till flest jobb. Därefter kommer ungdomspraktiken. Varför pratas det så illa om den? Vill ni ha en så hög öppen ungdomsarbetslöshet som möjligt, eller vad är det fråga om? Tänker ni på ungdomarna? Jag har sagt att ingen är gladare än jag den dag jag anser mig kunna ge order om att trappa ner ungdomspraktiken. Riksdagen har också gett alla de fullmakter som regeringen behöver för att stegvis trappa ner den. Om situationen redan till hösten tillåter en nedtrappning sker det, men vi kan inte trappa ner i förväg. Framför allt skall man akta sig för att prata illa om dessa åtgärder, om man inte har någon bättre åtgärd att komma med. Metall och verkstadsindustrin gjorde upp om en stor socialdemokratisk åtgärd. Vi kollade nivån på den i februari. Det var ett tjugotal som hade kommit in i åtgärder. I det socialdemokratiska pappret står det att 40 000, eller någonting sådant, skulle omfattas. Vi har tittat på gymnasieskolan. I fjol sade ni på heder och samvete att det blir 50 000 platser i gymnasieskolan. Det blev 25 000. Så ihålig är den socialdemokratiska argumenteringen i fall efter fall. Låt mig avsluta med att säga att det viktiga nu är att man byter ut övertiden mot ordinarie jobb och att man dessutom vågar anställa. De anställda är inte perfekta på jobben de första månaderna, men de kommer att behövas när det går bättre för vårt land. Detta är det viktigaste. Därnäst är det viktigt att vi i så stor samverkan som möjligt, under denna svåra tid, med olika åtgärder gör den period som de arbetslösa är utan ordinarie jobb så meningsfull som möjligt. Låt mig säga att arbetsmarknadsutbildningen nu ökar mycket kraftigt. Den har fram till nu inte alls lett till många jobb, men nu i uppåtgående konjunktur är det riktigt att den ökar. Då kanske den leder till fler jobb. Jag är för min del beredd att ha en mycket öppen dialog med alla. Jag tar gärna emot goda idéer och uppslag. Jag önskar Arbetsmarknadsverket lycka till när man nu går in gentemot företagen. Jag ringer storföretagsledare och andra för att prata om saker och ting, och jag har många frukostar med småföretagare. Låt mig säga att jag möter en enorm förståelse när jag av dem kräver och vädjar att de nu måste ta stort ansvar för vår unga generation, för alla som vill komma in i arbetslivet. Stör inte detta med en återgång till 80-talets misslyckade politik!

Herr talman! 80-talet var marknadens misslyckande, säger Börje Hörnlund. Marknaden fick fritt spelrum, och det misslyckades totalt.

Detta går precis stick i stäv med det som Börje Hörnlund försöker ge sken av, nämligen att det var den socialdemokratiska politiken som fullt ut var ansvarig för det som skedde. Börje Hörnlund säger att det stora sammanbrottet, problemet, klargjordes den 4 oktober 1991. Då hade ett antal åtgärder vidtagits. Inflationen hade pressats tillbaka, ett stort omfattande avtal mellan parterna var tecknat osv. Det stora sammanbrottet kom när den borgerliga regeringen försökte genomföra en högkonjunkturpolitik i en lågkonjunktur. Börje Hörnlund säger att jag är orolig över EU:s beröm av den svenska arbetslinjen. Jag är inte orolig över berömmet. Jag är orolig över att regeringen avskaffar det som är arbetslinjen i svensk arbetsmarknadspolitik. Sedan återkommer Börje Hörnlund med sin beskrivning av hur det ser ut, med förhoppningar om hur det borde se ut osv. Beskrivningen är identisk med den i den tidigare debatten. Beskrivningen är också identisk med den som Börje Hörnlund gav på Arosmässan. Jag vill erinra om reaktionerna på Arosmässan, där många företrädare för stora och små företag var närvarande. Reaktionerna var inte särskilt lyckosamma för regeringen. Mitt lättsinne, Börje Hörnlund, består i att jag tillsammans med övriga socialdemokrater lägger fram ett omfattande förslag för att pressa tillbaka den öppna arbetslösheten och långsiktigt stärka Sverige med kompetens och förutsättningar för utveckling och nya arbeten. Detta leder till ett bättre budgetsaldo än vad regeringen har åstadkommit inför kommande budget.
Herr talman! Ingela Thalén kan väl ändå inte annat än erkänna att Sverige på ett uppseendeväckande sätt ensamt prissatte sig ur världsmarknaden. Detta syns i alla OECD-rapporter. När konjunkturen vände 1989 fortsatte de övriga länderna att hålla sin industriproduktion uppe, medan Sverige ensamt, som en sten, föll ner 1989-- Sysselsättningen kunde hållas uppe genom att man byggde kontor, hotell m.m. som kom att stå tomma. Det orsakade i sin tur finansieringskrisen till tre fjärdedelar. Jag förstår att Ingela Thalén vill försöka glömma att hon satt i den regeringen. Jag är en snäll människa och vill inte bli utsatt för Ingela Thaléns taktik där hon skyller internationell lågkonjunktur och spekulationsekonomi på mig som arbetsmarknadsminister. Jag vet att det var många som hjälpte till med att ställa till det, men regeringen höll inte i. Jag noterar med stor tillfredsställelse att på ungefär en månad har socialdemokratin vaknat till litet grand. Nu vill man inte öka budgetunderskottet kraftigt med sänkt moms. Nu vill man inte satsa sju miljarder i onödigt rekryteringsstöd och betala mycket mer än man behöver. Nu står man bakom 80 % i arbetslöshetsförsäkringen, även om jag har sett demonstrationer där man säger att socialdemokraterna skall återställa nivån till 90 % så fort de får chansen. Det är en tillnyktring. Låt oss hoppas att tillnyktringen fortsätter. Vi behöver ett stort oppositionsparti som står på marken.
Herr talman! När Börje Hörnlund säger att det handlar om taktik så visar det att Börje Hörnlund inte har förstått någonting, den här gången heller. Den socialdemokratiska regeringen satt i minoritet, precis som den här regeringen gör. Till skillnad från den socialdemokratiska regeringen har den här regeringen ett garanterat eldunderstöd från ett högerparti som har stött regeringen i alla väsentliga delar när det gäller sysselsättningspolitiken. Börje Hörnlund och regeringen Bildt har ett ansvar för den situation vi nu befinner oss i. Vi har en onödigt stor öppen arbetslöshet. Från att ha haft en arbetslinje i arbetsmarknadspolitiken har vi växlat till att nu ha en kontantstödslinje. Den borgerliga majoriteten i riksdagen har vid varje tillfälle då det har bjudits möjligheter att återställa arbetsmarknadspolitiken varit avvisande, förutom nu för några veckor sedan. Då gick vi gemensamt fram för att pengar skall användas för att ge resurser till reparation, ombyggnad och tillbyggnad. Men då var detta mot regeringens vilja. Det var de partier som är representerade i regeringen som här i riksdagen gjorde detta ställningstagande. Det tycker jag var ett bra beslut. Det var en bra diskussion, och det kommer också att ge ett litet, men ändock, tillskott när det gäller att pressa tillbaka arbetslösheten. När jag tittar framåt kan jag konstatera att det i de socialdemokratiska förslagen finns riktlinjer, framtidstro och medel för hur man skall kunna skapa kunskap och offensiva insatser och för hur man med närings , utbildnings och ekonomisk politik skall se framtidens samhälle. Regeringen drar hela tiden bakåt med sänkta ungdomslöner, gratis arbetskraft osv. I stället bör man utnyttja den utveckling som Börje Hörnlund själv säger ändå så försiktigt kommer så att vi får en skjuts framåt. Jag vill också göra en liten randanmärkning. Börje Hörnlund säger att socialdemokraterna i sin motion har föreslagit insatser som innebär 50 000 elever i gymnasieskolan. Det blev bara 25 000. Kan det möjligen bero på att riskdagens borgerliga majoriet avslog det socialdemokratiska förslaget? Det är likadant med ungdomsintroduktionen. Kan det möjligen bero på att den borgerliga majoriteten inte har fattat beslut om att pröva ungdomsintroduktion trots att AMS också har lagt fram ett sådant förslag?
Herr talman! Det mest expansiva området nu utgörs av verstadsindustrin. Verkstadsindustrin har det här avtalet. Ungefär 20 jobb hade tillkommit i februari. Man skall nog inte skylla på riksdagen i det fallet. När det gäller gymnasieskolan skall man inte heller skylla på riksdagen. Förra budgetåret sade ni 50 000 för det tredje gymnasieåret. Vi sade att det inte går att nå dit. Men det var fritt fram att inrätta så många platser man ville. I år, ett år senare, kommer man inte upp till mer än 25 000--26 000 gymnasieplatser trots att det är fritt fram. Ni har en enorm glädjekalkyllusta på det här området. Det passar då bra att säga att man skall ordna ytterligare 50 000 jobb. Men då gäller det den här typen av åtgäder, och det är inga riktiga åtgärder. När det gäller ungdomars inträde på arbetsmarknaden tycker jag faktiskt att parterna borde sätta sig ner i ren och skär Saltsjöbadsanda och egentligen inte lämna huset innan de har diskuterat igenom hur man bättre skall hjälpa ungdomar in på arbetsmarknaden. Det behöver sin mässa, låt mig säga det. Vi upplever det inte alltid som att vi får garanterat stöd, men det är väl ingenting att prata om nu. Vi har lagt en mycket, mycket stabil grund för tillväxt och jobb. Men vi har enorma bekymmer med arvet från 1980-talet.
Herr talman! Jag skulle vilja börja med en kort kommentar till det arbetsmarknadsministern sade om Arbetsmarknadsverkets kampanj, som verkar vettig. Tyvärr har väl inte heller det verket insett att de stora problemen för företagen vid anställningar är den nya LAS-lagen. Den är i och för sig bättre än den tidigare lagen, men det är inte tillräckligt. Vi tycker att den skall ändras i enlighet med Ny demokratis yrkande, nämligen att den inte skall omfatta småföretagen. Då kommer Börje Hörnlund att erfara en helt annan pionjäranda bland företagen. Det var dock inte det jag skulle tala om. Herr talman! I mitt huvudanförande bad jag arbetsmarknadsministern att kommentera statsbidragen till ALU-anordnare. Kommentaren uteblev, och nu måste jag upprepa min fråga. Anordnare av ALU-jobb kan förutom ''gratis arbetskraft'' få statsbidrag som täcker merkostnader. Budgeten för innevarande år är 325 miljoner. För år 1994/95 är budgeten hela 450 miljoner. Det är Länsarbetsnämnden eller Arbetsförmedlingen som beslutar om och utanordnar medel. För ALU-jobb i skog kan merkostnaden gälla utrustning såsom kojor, skyddsutrustning och sågar. I övrigt kan man konstatera att denna s.k. merkostnad praktiskt taget kan inkludera vilka utgifter som helst. Vad säger direktiven beträffande merkostnaden efter ALU-verksamhet? Hur definieras merkostnad? Vilka direktiv gäller för inköpt material efter avslutad ALU-verksamhet? Är detta konkurrens på lika villkor? Hur kan man föreslå en ytterligare konkurrenssnedvridning för nästa budgetår med hela 450 miljoner?

Herr talman! Jag har inte den senaste månadens ALU-siffror i huvudet. Men i stort sett har ca 5 % av ALU-jobben funnits i näringslivet, och resten har funnits i organisationslivet och i det offentliga livet. Vi kan t.ex. ha ett kulturminnesobjekt som skall rustas upp. Vårt arv skall vårdas. Det behövs, som Laila Strid-Jansson sade, någon liten sidopryl. Det är det som ugör kringkostnaderna. Låt oss säga att en kommun skall bygga ett elljusspår. Det finns inte någon möjlighet till det i budgeten. Då brukar det normalt förhandlas fram att kommunen står för sidogrejorna och ALU står för jobbet. Men det finns situationer där man måste hjälpa till litet grand för att få något gjort. Jag har gång på gång sagt att inte allt på den ordinarie arbetsmarknaden fungerar perfekt. Det blir litet svårare med detta höga antal människor utanför den ordinarie arbetsmarknaden. Visst går det att hitta en och annan felbedömning här och där. Det är Arbetsmarknadsstyrelsens chefs verkliga uppgift att med hjälp av sin organisation och sin AMS-delegation jobba på sådant sätt att det uppstår så få misstag som möjligt. Jag har sett att saker och ting som upplevs som absolut inte bra rättas till steg för steg. Helst skall ju felprocenten vara noll. Men det går inte att nå den när det finns 5 000 individuella handläggare. Men den siffran måste eftersträvas.
Herr talman! Först och främst har man begärt en ökning av anslagen från 325 miljoner kronor till 450 miljoner kronor på grund av mera kringkostnader. Jag undrar varför. Vidare säger arbetsmarknadsministern att vi alla vet att konkurrenssnedvridningen ökar. Varför skall den öka? Det hela skall väl stramas upp? AMS har svårt att svara på frågorna. Jag har ställt dessa klara och konkreta frågor om merkostnader efter utförd ALU-verksamhet. Jag har berättat om kojor, skyddsutrustning i skogen osv. Jag hade hoppats att få svar från arbetsmarknadsministern, men jag får väl låta mig nöjas.
Herr talman! Konkurrens uppstår inte om kulturminnesvård och naturvård. Det är sådant som måste betalas via det offentliga -- annars utförs inte de jobben. Vidare har vi frågan om kringkostnader. Det fungerar i stort sett som följande. Vid en uppgörelse med t.ex. Skogssällskapet eller skogsvårdsstyrelserna köps denna typ av tjänst upp under en viss period. Grejorna finns kvar hos dem där de fanns från början. Jag förutsätter verkligen att Arbetsmarknadsstyrelsen inte tar på sig kostnader för material.

Herr talman! Jag kan garantera Hans Andersson att i min nära släkt och bekantskapskrets är arbetslöshetstalet bra mycket högre än riksgenomsnittet. Jag vet exakt vad det är fråga om. Det är därför som jag är så utomordentligt mån om att vi måste föra en närings och småföretagspolitik som ger inkomster så att vi också kan klara en stark hälso och sjukvård, barnomsorg osv. Då har vi frågan om lån. Räntan på innevarande års budgetunderskott skall betalas nästa år med kanske över 20 miljarder kronor. Vi vet hur tungt det är att spara in 10 miljarder kronor. Vi har aldrig sparat mer än 10 miljarder kronor. Den verkliga faran ligger i att bit för bit blir förhållandena för barnomsorg, skola och äldreomsorg sämre. Vår enda chans är den stabila näringslivsutvecklingen. Med Hans Anderssons fackliga bakgrund borde han kunna konstatera att det inte var så bra på 80-talet. 80--90 miljarder kronor av svenskt kapital investerades utomlands. Ingenting kom från andra länder. Skall vi få tillbaka en fullgod ordinarie arbetsmarknad måste det mesta investeras här, och utländskt kapital måste vara berett att satsa på Sverige. Vi börjar komma i det läget. När det gäller kommunerna vill jag understryka att de varje år under 80-talet hade jättestora underskott. Nu har kommunerna börjat få överskott rätt ordentligt, och man har börjat avsätta till pensioner. Under 80-talet hade man fonder till det. På grund av underskott åts dessa medel upp. Så illa är det inte nu.

Herr talman! AMS är ett sektorsorgan. Om Hans Andersson läser samtliga sektororgans önskningar skulle han kunna summera ett oerhört budgetunderskott. AMS har inget ansvar för den totala statsbudgeten. Men det har däremot regering och riksdag. Vad gäller kommunal ekonomi ber jag helt enkelt Hans Andersson, som ju har både gott minne och god syn, att läsa 80-talets och 90-talets bokslut. Det räcker långt. Men jag vet att det föreligger en del bekymmer på sikt. Sverige har öppen ekonomi. Det smäller bara till, så har 100 miljarder kronor farit över gränsen. Man hinner inte tänka till förrän de är borta, om marknaden tror att någon tiondels ränta är på väg åt något håll. Det är därför fel att öka det statliga budgetunderskottet, när det finns hyggligt med pengar i kommunerna, men inga alls hos staten -- utan många lån i stället. Det innebär press uppåt vad gäller räntan. Så skall vi inte göra, Hans Jag talar gärna om vårdnadsbidraget ett tag. Var och en av oss betalar en ordentlig arbetsgivaravgift till barnomsorgen. I kommunskatt betalar man 2-- 3 kr per hundralapp. Men det finns också ett antal människor som under en kortare period vill vara hemma hos sitt barn. Det kan också vara så att de bor så till att de över huvud taget inte når en barnstuga. Är det rätt att år efter år kräva att dessa människor betalar utan att en enda liten skärva fås tillbaka? Jag uppfattar detta som en rättvisefråga. Punkt, slut! Man kan visserligen diskutera modeller, och man kan diskutera nivåer. Men det är faktiskt en rättvisefråga. Vad gäller arbetstiden är det fritt fram för olika parter att diskutera kortare arbetstid. Men diskussionen får naturligtvis inte leda till att vår kostnadsnivå förstörs. Vi måste vårda den väldigt länge för att kunna återgå till den fullgoda, ordinarie arbetsmarknaden.

Herr talman! Det finns olika sätt att möta och förbereda sig för framtiden. När jag lyssnar på socialdemokratiska företrädare slås jag av hur traditionell deras argumentation är. Där tycks inte finnas mycket av insikt om orsaken och bakgrunden till de problem som Sverige brottas med på arbetsmarknaden och i ekonomin. Än mindre förefaller det att finnas några idéer om framtiden. Inläggen präglas snarast av nostalgi; en längtan tillbaka till 1960 och 1970-talen. Detta återfinns också -- och mest utpräglat -- hos den nye LO-basen, Bertil Jonsson som inte sticker under stol med att han vill tillbaka till en gången tids ordning och värderingar, nämligen solidarisk lönepolitik, centrala förhandlingar mellan LO och SAF för att fastställa vilket löneutrymme samhällsekonomin tål, tvingande fonder för företagen, höjda skatter, höjda arbetsgivaravgifter. Vill man ha nya idéer, nya former eller medarbetaravtal? Usch, nej! Det kan man absolut inte tänka sig. Som LO-tidningen summerar: ''Den nye LO basens programförklaring präglas av traditionella, fackliga värderingar. Förändring och förnyelse är ord han sällan använder.'' Det hade kunnat stå som en krumelur i marginalen, en lustifikation, om det inte hade varit så att vi alla är mycket väl medvetna om LO:s stora inflytande över den socialdemokratiska politiken. Klassisk socialdemokratisk politik är den vision partiet vill föra ut till väljarna. Det kan då vara på sin plats att närmare granska innebörden av detta budskap vad gäller arbetsmarknaden. En grundbult i den klassiska socialdemokratiska politiken har varit och är den solidariska lönepolitiken som ett medel att styra löneutvecklingen i hela samhället i den riktning som jämlikhetsideologin förutsätter. För att få ett klarläggande av den djupare innebörden av detta begrepp, som faktiskt låter väldigt sympatiskt, kan man t.ex. gå till boken ''Folkhemsmodellen'', som en av konstruktörerna av den socialdemokratiska arbetsmarknadspolitiken, Rudolf Meidner, skrev Där kan man utläsa att den solidariska lönepolitiken inte kan förenas med marknadsekonomi utan kräver en stark centralstyrning. Den leder till utslagning av svaga företag och ökad koncentration till starka företag och allt större enheter. Ägandet koncentreras till storföretagen. För att lösa de problem som detta anses förorsaka och för att skapa garantier för den fulla sysselsättningen krävs en aktiv arbetsmarknadspolitik, en selektiv industripolitik och en kollektivisering av kapitalbildningen. Vi känner igen det. Det är denna politik som har tillämpats i Sverige under flera decennier. Vem kommer inte ihåg mångmiljardsatsningarna på textilindustrin, stålindustrin, gruvorna, varven och, för inte så länge sedan, bilindustrin? Dessa gigantiska felinvesteringar gjordes på skattebetalarnas bekostnad -- allt i det lovvärda syftet att rädda jobben i verksamheter som inte längre själva kunde bära sina kostnader och hävda sig i konkurrensen. Vi kommer också mer än väl ihåg löntagarfonderna, som hade som ett huvudsyfte att stödja den solidariska lönepolitiken, och dilemmat med de s.k. övervinsterna, helt enligt Rudolf Har detta varit en framgångsrik politik för Sverige? Knappast. Utvecklingen sedan 1970 har präglats av den ena ekonomiska krisen på den andra. Det har varit en skenande kostnadsutveckling, pådriven av ett ständigt ökat skattetryck och en fruktlös strävan efter lönekompensation; inflation och förlorad konkurrenskraft har gång på gång tvingat fram devalveringar under 1970 och 1980-talen, och även nu in på 1990-talet. Framför allt 1980-talet präglades av ett ständigt flöde av ekonomiska krispaket och desperata försök att täta de läckor som berodde på felaktiga och föråldrade strukturer. Politiken har inte heller varit fördelaktig för löntagarna. Lönekostnaderna för en industriarbetare ökade från 1970 till 1992 med 700 %. Av detta fick industriarbetaren bara behålla Det finns naturligtvis fler faktorer än den solidariska lönepolitiken, så som den har bedrivits, som har bidragit till utvecklingen, men den utgör otvivelaktigt en ideologisk grundbult i den förda politiken. Med hänsyn till de förslag som Socialdemokraterna nu lägger fram i sina motioner, anser jag det viktigt att lyfta fram denna ideologiska grundbult, som i så hög grad fortsätter att prägla den politik de vill föra. Det har skett en koncentration till ett i förhållande till vår folkmängd anmärkningsvärt stort antal stora, internationellt framgångsrika företag. Dessa har också historiskt stått för en helt dominerande andel av industrisysselsättningen. De små företagen inom industrisektorn har däremot minskat dramatiskt. I dagens och framtidens internationella miljö är det inte längre möjligt att räkna med att storindustrierna skall fortsätta att vara sysselsättningsgeneratorer. Däremot kommer de förhoppningsvis att länge än svara för en stor del av den tekniska och kommersiella utvecklingen och därmed spela en betydande roll i den ekonomiska utvecklingen. Sammantaget har industrisysselsättningen minskat mycket starkt. Särskilt påtagligt var detta under 1980-talets glada spekulationsekonomi, som praktiskt taget drev landet mot bankrutt samtidigt som industrin förlorade marknadsandelar. Arbetstillfällena har i stället kommit inom de konkurrensskyddade offentliga servicemonopolen. Den politiskt styrda och skattefinansierade sysselsättningen praktiskt taget fördubblades under 1970 och 1980-talen, trots en negativ produktivitetsutveckling. I den internationaliserade ekonomi som vi nu lever i, utgör detta en bräcklig grund för framtidens välstånd och sysselsättning. I jämlikhetens och solidaritetens namn har sambandet mellan arbete och inkomster i det närmaste lösts upp. En god utbildning och arbetsprestation ger ett mycket blygsamt ekonomiskt utbyte, om något. Den socialdemokratiska motionen innehåller en kalkyl som tydligt visar detta. Avsikten med kalkylen är att visa att staten tjänar på att människor arbetar i stället för att uppbära kontantstöd eller rekryteringsstöd. Detta är naturligtvis en truism, men vad kalkylen också visar är att utfallet för den enskilde är i stort sett egalt. Skillnaden i nettoinkomst efter skatter och avgifter mellan a-kassa och arbete är liten. Skulle den arbetslöse dessutom ha familjeförhållanden, som gör att personen i fråga får bostadsbidrag och betalar dagisavgifter, blir skillnaden minst sagt försumbar. Kalkylen visar att det inte lönar sig att arbeta. Mycket tydligare än så kan inte de grundläggande problemen i den svenska modellen illustreras. De kan inte lösas genom ett nostalgiskt fasthållande vid de principer för lönebildning och skatter som hittills varit gällande. Socialdemokraterna har en rad förslag till förändringar i de arbetsmarknadspolitiska stödsystemen. Sådana konkreta förslag kan och bör naturligtvis alltid diskuteras och debatteras. Det finns inga idealiska lösningar. Arbetsmarknadspolitiska åtgärder innebär alltid, i högre eller lägre grad, någon form av undanträngning av reguljära arbeten. Det finns ingenting i de socialdemokratiska förslagen som skulle medföra en radikal förändring av den rådande situationen på arbetsmarknaden. Att politiken efter hand måste anpassas allteftersom ekonomin tar fart är naturligtvis en självklarhet. Därför har riksdagen givit AMS mycket vida ramar, inom vilka man kan disponera de medel som riksdagen har ställt till förfogande för de åtgärder som i varje enskilt fall är de lämpligaste. Men arbetsmarknadspolitiska åtgärder skapar inte i sig nya jobb. Däremot ger de naturligtvis den arbetslöse möjlighet att förbereda sig för jobb och hjälp med att kunna ta ett nytt jobb. Faktum är att vi nu lever med det ''arbetslöshetens stålbad'' som en tidigare socialdemokratisk finansminister varnade för redan 1989 i samband med ett av alla de krispaket han såg sig tvungen att lägga fram. Jag tycker att regeringen förtjänar mer beröm än klander för att den så målmedvetet tog sig an den galopperande arbetslösheten, som var ett faktum redan 1990 och som var i full kraft när regeringen tillträdde 1991. Socialdemokraterna stod då utan förslag. De var fullt upptagna med att spana efter den vändpunkt som den för tillfället sittande finansministern talade om hela sommaren, men som aldrig infann sig. Det måste ständigt i debatten påpekas att fröet till dagens arbetslöshet såddes under 1970 och 1980 talen. Däremot vill jag inte, som Socialdemokraterna så ofta gör gentemot den sittande regeringen, beskylla dem för att medvetet ha fört en arbetslöshetsskapande politik. Tvärtom är det få länder som kan uppvisa en så massiv politisk enighet kring ambitionen att åstadkomma full sysselsättning. Men vägen till helvetet är ju, som bekant, stensatt med goda föresatser. Det gäller i hög grad den socialdemokratiska 1980 talspolitiken. Vad som däremot särskilt förtjänar att noteras i Socialdemokraternas förslag är, tycker jag, att de strävar efter ett bevarande av gamla strukturer och ytterligare stärker ambitionerna för en total inkomstutjämning. Med jämställdhetspolitiken som hävstång vill de dessutom ålägga alla arbetsgivare ett långtgående, tvingande system för en arbetsvärdering. Självklart skall kvinnor och män ha lika lön för lika arbete. Det behöver vi inte diskutera nu, utan det kan vi göra när jämställdhetsbetänkandet kommer upp. Vi har inga delade uppfattningar i sak, men vi måste diskutera metoderna. Däremot motarbetar Socialdemokraterna energiskt de möjligheter som har skapats att öppna de offentliga monopolen för nyföretagande och konkurrens och som skulle kunna medföra en avsevärd förbättring av kvinnors arbetsmarknad, företagande och intjäningsförmåga. Också i ett annat avseende förtjänar den socialdemokratiska motionen uppmärksamhet, nämligen det avsnitt som innehåller en specifikation av partiets kriterier för en förändrad arbetslöshetsförsäkring. Den innehåller flera intressanta tankegångar. Socialdemokraterna har ju under stort tumult och tappra försök till mörkläggning accepterat såväl förändrade ersättningsnivåer som karensdagar och egenavgifter. Det vittnar om en -- trots allt -- anpassning till verkligheten. De socialdemokratiska tankegångarna då det gäller socialförsäkringarna är emellertid mer långtgående än så. Det går också att utläsa ur motionen. Enligt det program som antogs av partikongressen i höstas vill de ha en sammanhållen socialförsäkring, som skall inkludera förtidspensioneringarna och som parterna på arbetsmarknaden skall ta ansvar för. Finansieringen skall tas ur det samlade löneutrymmet och i sin helhet täckas av avgifter. Detta gäller också arbetslöshetsförsäkringen, som utöver kontantstödet också skall finansiera de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna. Jag vill poängtera att det är ett gammalt folkpartiförslag. Finansiering skall ske med arbetsgivaravgifter. Det är denna målmedvetna inriktning som ligger bakom socialdemokraternas annars obegripliga förslag att den nyligen införda egenavgiften till arbetslöshetsförsäkringen i stället borde ha lagts på sjukförsäkringen för att ge utrymme för en finansiering av a-kassan med arbetsgivaravgifter. Totalt räknar socialdemokraterna, enligt partimotionen, med att inom en period på 5-7 år, som det heter, ''frigöra'' ett utrymme om 35 Det handlar således inte om någonting annat än en gigantisk skattehöjning, som kommer att drabba såväl arbetsgivarna som de enskilda skattebetalarna -- samtidigt som man har förbundit sig att riva upp besluten om sänkta skatter på företagande och investeringskapital. Hur detta skall kunna ge de investeringar i näringslivet och den ökade konsumtion på hemmamarknaden som socialdemokraterna säger sig eftersträva är för mig en gåta. Kan Ingela Thalén tala om för mig hur kraftigt ökade skatter och avgifter på såväl produktionen som de enskilda skall kunna ge fler jobb och investeringar? Däremot passar detta mycket väl in i det program för en förhandlad inkomstpolitik som presenterades för några år sedan av de nordiska fackföreningarna och arbetarpartierna i den s.k. SAMAK-rapporten. Innebörden var att de centrala parterna på arbetsmarknaden i slutna rum tillsammans med regeringen skulle göra upp om inkomstpolitik, ekonomisk politik och socialpolitik. Rudolf Meidner avslutar sin beskrivning av den solidariska lönepolitiken så här: ''På väg till den solidariska lönepolitikens utopiska mål, den ''rationella' lönestrukturen, förändras samhället i socialistisk riktning.'' Herr talman! Hans Andersson började med att tala om problemen ute i Europa. Jag delar hans uppfattning att det finns anledning att ta den utvecklingen på största allvar. Men problemen är också ett resultat av att man under tio års tid har låtit långtidsarbetslösheten bita sig fast i samhället. Det är en av anledningarna till att man i Europaunionens strävan efter en gemensam marknad skall ta krafttag mot de ekonomiska problem som är orsaken till denna situation. Det är också ett sätt att möta den situation som nu har uppstått i Central och Östeuropa. Där råder en katastrofal situation i ekonomin och på arbetsmarknaden. Detta sammantaget utgör en enorm utmaning för den demokratiska västvärlden, och det ankommer på oss alla att försöka inlemma dessa nya demokratier i den ekonomiska och politiska gemenskap och med de värderingar som vi har i vår del av världen. Sverige får inte försitta chansen att medverka i detta arbete, och vi får inte försätta oss i samma arbetslöshetsfälla som de europeiska länderna försatt sig i. Det är därför vi har höga ambitioner på arbetsmarknaden. Men en annan politik måste föras för att vi skall kunna möta framtiden. Att nu falla tillbaka i gamla mönster och strukturer skulle medföra en ännu svårare situation i nästa konjunkturnedgång. Då skulle vi verkligen riskera att hamna i den europeiska situationen. Vi måste ta oss an de grundläggande problemen. Vi har goda förutsättningar tack vare vår erfarenhet av internationell handel och internationella kontakter. Vi låg också länge hyggligt till i tekniskt avseende med en något så när hög benägenhet att acceptera tekniska förändringar och förnyelse. Men det är ett kapital som har tillåtits erodera under lång tid. Vi har vilat på våra lagrar och inte sett att omvärlden inte bara har hunnit ifatt utan också sprungit förbi oss i en mängd avseenden. Det är inte enbart investeringar i infrastrukturen i form av vägar och järnvägar osv. som har försummats under många år. Också skolutbildningen och den högre utbildningen har försummats och i hög grad inriktats på den offentliga sektorns behov. Vi har ett stort behov av kunskapsutveckling och kompetensuppbyggnad inom framför allt, men inte enbart, tekniska och naturvetenskapliga områden. I det program för kunskap och kompetens som utarbetats i Utbildningsdepartementet och som presenterats under titeln Agenda 2000 framläggs 20 ambitiösa mål för hur den svenska arbetskraftens utbildningsbakgrund på 25 år skall nå en nivå som motsvarar de tre främsta konkurrentländernas. Ett nytt studiefinansieringssystem håller på att utarbetas. Det måste bli möjligt att utbilda sig under såväl ungdomen som hela den aktiva tiden. Detta och mycket därtill är nödvändigt för att utveckla och ta vara på ny teknik och nya metoder. Vår förmåga att lyckas med detta och vår förmåga att i hård konkurrens dra till oss, behålla och utveckla kompetens och investeringar blir avgörande för vårt framtida välstånd. Men det räcker inte. Villkoren för företagande och arbete måste starkt förbättras. Vårt näringsfientliga och företagarfientliga klimat måste förändras radikalt. Det måste löna sig att arbeta, att investera i en utbildning och att ta på sig mer ansvarsfulla eller krävande arbetsuppgifter och större ansvar. Lönestrukturen måste utformas för att möta dessa krav. Reformeringen av skattesystemet måste fortsätta och skattetrycket minska. Det måste skapas ett tydligt samband mellan arbete och inkomst. Om detta finns det också en gryende insikt inom delar av fackföreningsrörelsen. Nya former för arbete och arbetsorganisation måste ges möjligheter att prövas och utvecklas. En viktig del är en ny arbetstidspolitik. En annan är en arbetsrättslig lagstiftning som ger utrymme för variation och flexibilitet. Det måste bli mer av inflytande och bestämmande för den enskilde arbetstagaren och arbetsgivaren, mindre av centralstyrning, lagstiftning och korporativa modeller. Människor måste tillåtas att utveckla sin förmåga och sina möjligheter antingen de är anställda eller företagare. Det är inte nostalgi, tillbakablickande och fasthållande vid en förgången tids ideal som för utvecklingen framåt utan öppenhet för den nya tidens möjligheter. Herr talman! Jag ansluter mig till Marianne

Herr talman! Sonja Rembo inleder med en argumentation för större lönespridning. I själva verket finns det inget som helst vetenskapligt eller erfarenhetsmässigt belägg för att större löneskillnader och lägre lönenivåer för vissa grupper minskar arbetslösheten. Det skriver Carl Olof Andersson i tidningen Aftonbladet. Där går han igenom ett antal länders olika lönenivåer. Carl-Olof Andersson konstaterar, liksom Walter Korpi i en mycket spännande studie från början av 80-talet, att tre länder, Sverige, Norge och Österrike, har uppvisat en helt annan utveckling än de flesta andra genom sin kombination av utveckling, låg arbetslöshet och full sysselsättning. Gemensamt för dessa tre länder är att de har en stark fackföreningsrörelse som har lyckats minska löneklyftorna. Det har också bidragit till att länderna har kunnat upprätthålla sin industritradition och industriutveckling. Dessa tre länder har industrivärldens lägsta arbetslöshet. Att nu Sverige går åt rakt motsatt håll beror naturligtvis på att man har lagt om politiken. Sonja Rembo sade att socialdemokraterna är traditionalister. Ja, det är vi i den meningen att vi står för en grundläggande socialdemokratisk politik när det gäller synen på människan, människovärdet och rätten till arbete. I det avseendet är vi traditionalister. Men vår politiska strategi visar hur man skall nå utvecklande arbete som kräver kompetens både på bredden och djupet. Det handlar om samverkan mellan samhället, som måste vara berett att betala, företag, som måste betala sina delar och individen, som måste stå för sin del. Det var detta jag försökte peka på i mitt inledningsanförande genom att tala om hur både LO och TCO i sina program har lyft upp just en sådan beredskap för samverkan och samarbete. Sonja Rembo sade sedan att det inte lönar sig att arbeta. Jag tror att de ca 700 000 som står utanför den vanliga arbetsmarknaden tycker att det lönar sig att arbeta. Den beskrivning av en genomsnittlig arbetslös och en genomsnittlig löntagare som finns i vår motion ger bara en bild av hur det ser ut från statens synpunkt. Självfallet vill vi att det skall löna sig att arbeta för alla. Det är därför vi lägger så stor kraft på åtgärder för att pressa tillbaka arbetslösheten.
Herr talman! Ingela Thalén tillhör förvisso traditionalisterna inom arbetarrörelsen. Det finns inom fackföreningsrörelsen och inom Industriförbundet personer som inser att man måste belöna kompetensutveckling och belöna människor som tar ett större ansvar och tar på sig arbetsuppgifter utöver de vanliga. Man förordar numera en sådan politik. Var har dynamiken på arbetsmarknaden varit störst under de senaste tio åren? USA har ju visat en fantastisk framgång. Där har skapats en mängd nya jobb. Då säger Ingela Thalén att det är dåliga låglönejobb. Ja, det kan hända att det är så i viss utsträckning. Ungdomar får gå in på enkla jobb till låga löner, men meningen är naturligtvis inte att de skall stanna i sådana jobb för all evärderlig tid. Vi har i Sverige en olycksalig benägenhet att ha den synen på arbetet att man skall gå från skolan direkt in på en arbetsplats, där man sedan skall sitta till pensionen. Så kommer det inte att fungera på framtidens arbetsmarknad. Vi kommer att både vara och vilja vara betydligt mer flexibla. Ge människorna möjligheter, så tar de också vara på dem. Det är dessa möjligheter som har saknats i svensk politik men som denna regering är på väg att skapa.
Herr talman! Nu gör Sonja Rembo för jag vet inte vilken gång i ordningen i denna typ av debatter den vanliga sammanblandningen av solidarisk lönepolitik och uppfattningen att alla skall ha exakt lika mycket i kronor och ören i timmen för jobb oavsett ansvar, befogenheter och kompetens i yrkeslivet. Jag tror att i stort sett alla avtal i dag har löneutveckling beroende på ansvar och beroende på vad man åtar sig. Inom offentlig verksamhet pågår en dramatisk utveckling när det gäller lönerna. Men det handlar självklart om att man i botten måste få ett utvecklande arbete. Detta driver de fackliga organisationerna främst av allt. Meningen är inte att man skall stanna i ingångsyrkena, sade Sonja Rembo. Men det är ju precis det som man varnar för i USA, att detta blir följden. Jag vill åter peka på vad jag framhöll i mitt inledningsanförande. De fackliga organisationerna men också en del av industriföretagarna varnar för att man nu skjutsar in stora skaror av unga människor och människor som borde ha möjlighet till utvecklande arbete i arbetsuppgifter som låser in dem där när de i stället borde skaffa sig kompetens för att vara med i den konkurrensutsatta industrisektorns utveckling. Detta gäller i lika stor utsträckning utvecklingen inom den offentliga sektorn. Sedan sade Sonja att politiken måste ändras när förutsättningarna ändras. Då måste jag fråga: Varför gör den inte det då? Det är ju problemet och kärnan i vår kritik. Arbetsmarknadspolitiken går ju bakåt, inte framåt, Sonja Rembo.
Herr talman! Jag tycker att Ingela Thalén är inkonsekvent i sin kritik. Hon letar efter områden att kritisera snarare än att leta efter områden som för debatten framåt i konstruktiva banor. Vi är medvetna, både Ingela Thalén och jag, om att den uppgång som vi nu ser inom industrin, framför allt exportindustrin, inte i första vändan kommer att innebära någon dramatisk förändring av sysselsättningsläget. Detta kan vi beklaga, men så fungerar det. Vi måste alltså fortfarande föra en ambitiös arbetsmarknadspolitik. Vi måste fortfarande ha en hög volym på de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna. Därom är Ingela Thalén och jag överens. Jag har väldigt svårt att förstå den kritik som förs fram både från Ingela Thalén och från Hans Andersson mot arbetslivsutveckling och mot ungdomspraktik. Jag har varit med här under åren och gång på gång förklarat att vi måste ge de arbetslösa någonting att göra medan de är arbetslösa. Det gäller självfallet när man har så höga volymer som vi har i dag. Vi kan beklaga detta. Jag förklarade i mitt anförande varför vi har hamnat på så höga volymer. Ingela Thalén har uppenbarligen en annan uppfattning om orsakerna, men bortsett från det har vi höga volymer. Det finns människor som inte omedelbart kan placeras i utbildning eller arbete med rekryteringsstöd, och då måste vi se till att de inte fastnar i ett arbetslöshetsbeteende, som gör att de sedan inte kommer tillbaka till arbetsmarknaden. I det avseendet fungerar dessa åtgärder faktiskt bra, eftersom de ger en volym som vi annars inte skulle ha kommit upp till. Rekryteringsstöd och annat kräver att det finns arbeten att rekrytera till, men arbeten är ju en bristvara i dagens situation. Dess värre kommer det att vara så under ganska lång tid framåt. Men det finns ingen anledning att därför inte låta människor utveckla sina möjligheter och ta de jobb som finns och skaffa sig den utbildning som behövs. Man kan inte lita på centralstyrning och statliga beslut och tro att vi här i kammaren skall lösa alla människors individuella problem. Vi måste ge människorna chansen att lösa sina egna problem. De är faktiskt bra på det bara vi ger dem chansen.

Herr talman! Jag skulle gärna föra den diskussionen med Hans Andersson. Jag tror att vi båda skulle ha ett stort utbyte av en sådan debatt, även om vi i grunden har skilda värderingar i dessa frågor. Men desto intressantare blir ju då debatten. Vi har en ambitiös politik, Hans Andersson. För att anknyta till vad jag sade nyss går den dock i en annan riktning än vad Hans Andersson och Ingela Thalén skulle kunna tänka sig. Vi i Sverige har faktiskt aldrig under överskådlig tid provat på en friare arbetsmarknad, dvs. provat på att ge företagare ett större utrymme. Tvärtom har det bedrivits -- skulle jag vilja säga, även om det kanske är att uttrycka sig litet tillspetsat -- nästintill en klappjakt när det gäller företagen och företagandet. Det har varit fult att tjäna pengar på företagande. Det har varit fult att vara arbetsgivare. Det behövs alltså en ny politik som lyfter fram företagarna, för det är genom företagandet som vi kommer att få de nya jobben. Ja, Hans Andersson, jag håller med om att det behövs en mängd initiativ här. Om vi ser till vad den här regeringen har gjort, finner vi att den under sina två och ett halvt år har tagit en mängd initiativ på företagarområdet, på skatteområdet och på området skolutbildning och högre utbildning. Agenda 2000 är ju en fortsättning på det arbete som redan tidigare påbörjats och som måste fortsätta. Här finns många och grava försummelser och mycket att ta igen. Jag tycker nog att regeringen skall ta till sig den här typen av kritik med en viss tillfredsställelse, därför att det hela ändå visar att man har haft väldigt stora förväntningar på den här regeringen när det gäller att åstadkomma saker. Regeringen har åstadkommit oerhört mycket. Men på två och ett halvt år har den inte lyckats vända på allt som är vrångt och fel i Sverige -- det håller jag fullständigt med om. För att åstadkomma det behövs det minst ytterligare en regeringsperiod. Jag får återkomma till resterande frågor i nästa replik.

Herr talman! Människan är en del av marknaden. Människan agerar på marknaden, och människan brukar vara rationell och se till att marknaden fungerar på det sätt som människan helst ser att den fungerar på. Så något om problemen under en socialistisk regering i t.ex. Spanien, vilket har nämnts i debatten. Ja, man har ärvt det korporativa systemet från Francotiden. Samma problem har Italien. Där har man bl.a. en rigid arbetsrättslig lagstiftning som skapar mycket stora problem när arbetsmarknaden skall ställas om och anpassas till moderna förhållanden. Ja, vi har stora underskott och hög arbetslöshet. Men glöm då inte, Hans Andersson, att den här regeringen ärvde en rekordstor statsskuld med en imponerande räntebelastning -- 700 miljarder i statsskuld och 65--70 miljarder i räntor. Det är vad som låg i potten när den här regeringen tog över. Men vi hade en galopperande arbetslöshet redan hösten 1990 med en dramatisk utslagning i fråga om industrijobb och industrikapacitet. Vi hade en bankkris, finanskris, som ett år senare försatte Sverige i en oerhört besvärlig situation. Man kan kritisera den här regeringen på många punkter. Man kan kritisera den för att den alltför länge höll fast vid den tidigare socialdemokratiska valutapolitiken. Man kan naturligtvis också kritisera regeringen för att den inte har lagt om kursen tillräckligt snabbt. Men ser man till vad den här regeringen totalt har åstadkommit, finner man att den har lagt grunden för en framtida tillväxt och för framtidens arbetsmarknad med hög sysselsättning och goda möjligheter till en hög inkomstnivå. Ungdomsarbetslösheten har aktualiserats flera gånger här. Det har också talats om ungdomspraktiken, som man kritiserar. Ja, det är bara att konstatera att ungdomsarbetslösheten är tre gånger högre än den genomsnittliga arbetslösheten. Jag kan än en gång återge vad LO:s Bertil Jonsson har sagt, nämligen: Så har det alltid varit. Ja, så är det. Ungdomar har utestängts från arbetsmarknaden, och det vill man fortsätta med. Socialdemokraterna och Hans Andersson säger ju nej till provanställning. Man säger nej till utökade anställningar vid arbetstoppar. Man säger nej till att ungdomar är kvar på en arbetsplats trots att deras kompetens behövs, och det gäller även vid driftsinskränkningar. Man säger nej till fortsatt ungdomspraktik som ger jobb. Men, herr talman, det är inte genom att säga nej som vi löser Sveriges problem, utan det är genom att bejaka framtiden som vi löser problemen.
Herr talman! Inledningsvis skall jag ta upp en fråga som bekymrar mig. Arbetsmarknadssituationen för invandrare och flyktingar är mycket allvarlig. Den utgör en tickande bomb i vårt land med oanade risker, om den inte hjälpligt kan desarmeras. Endast 40 % av de utomnordiska medborgarna är sysselsatta. För de utomeuropeiska medborgarna är förhållandena ännu värre. Det här kan skapa oöverbryggbara klyftor i vårt samhälle, med följder som vi hittills bara kunnat se skymten av på TV bilder från andra länder. Den här situationen sammanhänger givetvis med den mycket allvarliga arbetslöshet som råder. Men jag tror att det finns all anledning att utgå från att det problemet inte på långa vägar löses enbart genom att det ljusnar på arbetsmarknaden. Här krävs det många och genomtänkta insatser. Det beslut som fattades av oss här i kammaren för en vecka sedan och som gällde förbud mot etnisk diskriminering i arbetslivet visar på en mycket viktig aspekt på den här problematiken -- men alltså långt ifrån den enda aspekten. Vidare kan vi konstatera att alla övriga arbetsmarknadspolitiska åtgärder varit otillräckliga. Vi välkomnar därför det förslag som regeringen har lagt att som försökverksamhet under nästa budgetår införa en invandrarpraktik efter modell av ungdomspraktiken. En praktik som skall ge invandrare med ringa eller ingen svensk arbetslivserfarenheter alls möjlighet att skaffa sig arbetslivs och yrkeslivserfarenhet inom sitt område. Praktiken skall ge arbetsgivare möjlighet att lära känna invandrare och deras förutsättningar. En invandrarpraktik löser naturligtvis inte alla problem, men alla som har erfarenhet av svårigheterna för invandrare att över huvud taget få in en fot i svenskt arbetsliv inser att varje möjlighet måste prövas. När invandrargetton exploderar har vi inte råd att säga oss att vi inte har prövat varje möjlighet att förebygga en sådan utveckling. Med all respekt för socialdemokraternas skepsis inför ungdomspraktiken kan jag bara inte förstå att man i den här frågan gör gemensam sak med Ny demokrati. Sällskapet borde åtminstone vara en väckarklocka. Vad gjorde det så lätt för Ny demokrati att ansluta sig till den socialdemokratiska linjen? Jag kan inte se att socialdemokraterna har ett ansvar mot någon grupp som skulle kunna motivera denna negativa hållning. Tänk om! Det är inte för sent! Herr talman! Arbetslösheten är den absolut viktigaste uppgiften att ta oss ur. Jag är övertygad om att de allra flesta av oss, oavsett politisk hemvist, våndas över arbetslösheten och dess följder först och främst för alla dem som går arbetslösa och för deras närmaste. Arbetslösheten har i dag en sådan omfattning att knappast någon undgått att ha någon som drabbats eller på allvar hotats av den i sin allra närmaste närhet. Det kan inte lämna någon oberörd. Arbetslösheten är en olycka för äldre, som inte vet om de kan komma tillbaka till arbetsmarknaden, även om konjunkturen vänder. Arbetslösheten är en olycka för yngre, som fort tappar självförtroendet också efter ganska kort tids arbetslöshet, när de aldrig fått fotfäste på arbetsmarknaden. Men arbetslösheten är också en olycka för vårt land och för oss alla som bor och verkar här. Vi blir alla fattigare av att så många arbetsföra inte kan göra en insats och vara med och bygga upp framtida välfärdsresurser. Därför får arbetslöshet aldrig vara ett medel i den ekonomiska politiken. Att bekämpa arbetslösheten är vår viktigaste uppgift. För vår ekonomi är det viktigt att komma till rätta med det stora budgetunderskottet. Men en mycket stor del av budgetunderskottet beror på den allvarliga arbetslösheten. Herr talman! I Gävleborgs län, som jag representerar, går fortfarande nästan 28 000 människor utan arbete på den ordinarie arbetsmarknaden. Det är och kan aldrig vara acceptabelt. Det innebär att nästan 16 % står utan arbete. Över 7,7 % är öppet arbetslösa. Av ungdomarna står i mitt län 32 % utan arbete. I den värst drabbade kommunen är det över 40 %. Gävleborg ligger värst till näst Norrbotten, och så har det varit ända sedan den ekonomiska krisen tog fart. Men också i Gävleborg ljusnar det nu. Vi har flera gånger tidigare kunnat konstatera att svängningarna i svensk ekonomi slår ut tidigare och kraftigare i Gävleborg än på andra håll i landet. Det beror på vår omfattande inriktning på skogen och järnet och dess inriktning på export främst till Västeuropa. Vi var först ute när arbetslösheten tog fart redan 1990, och har under hela krisen haft den högsta arbetslösheten näst Norrbotten. Men nu vänder det. I februari månad anmäldes mer än dubbelt så många platser till länets arbetsförmedlingar jämfört med samma månad för ett år sedan. Det är en trend som håller i sig sedan oktober månad förra året att antalet nya lediga platser är större än motsvarande månad ett år tidigare. Det innebär i sin tur att fler får arbete på den ordinarie arbetsmarknaden än för ett år sedan. Varslen om friställningar blir allt färre och avser inte längre arbetstillfällen inom tillverkningsindustrin. Herr talman! Det kommer att ta alldeles för lång tid innan arbetslösheten vänt ned på allvar. Arbetsgivarna, företagen, kan ännu en tid möta den ekonomiska uppgången och ökad orderingång utan att nyanställa på allvar, trots att det för närvarande är så förmånligt att nyanställa. Men nu visar siffrorna inom arbetsmarknaden, på samma sätt som andra ekonomiska siffror gjorde redan under 1993, att det vänder uppåt. Sverige är äntligen på väg ur sin djupaste ekonomiska kris det senaste halvseklet. Under många år har Sverige tappat sin konkurrenskraft i förhållande till andra jämförbara stater. Vår tillväxt har halkat efter. Vi har haft en galopperande kostnadskris. Den ekonomiska krisen har inte uppstått under den nuvarande regeringens ansvarsperiod. Den är ett resultat av felaktig politik under många år på 70 och 80-talet. Vi kan nog alla sägas vara delaktiga i ansvaret för krisen och dess uppkomst. Det avgörande nu är emellertid om vi lärt oss något av krisen och dess konsekvenser för de många människor som drabbats av den, om vi är mäktiga att skapa rätt förutsättningar för den framtida ekonomiska utvecklingen. Regeringen har tagit det impopulära ansvaret att ta oss ur krisen och bygga upp en långsiktigt starkare ekonomisk utveckling för vårt land. Den har lagt grunden för ekonomisk tillväxt, trygga jobb och en säkrad välfärd. Men på samma sätt som den ekonomiska krisen utvecklats under lång tid måste vi vara långsiktigt tålmodiga i vårt arbete på att trygga ekonomin. Positiva siffror för de ekonomiska indikatorerna ger ingen möjlighet att dra en suck av lättnad och lämna den ansvarsfulla ekonomiska saneringspolitiken. Då är vi snabbt nere igen. Då blir det alldeles säkert oerhört mycket svårare att ta sig upp igen. Och det skulle slå ännu mycket hårdare mot de svaga och utsatta i vårt land. Sveriges ekonomiska kris löser man bara med att skapa nya och bättre förutsättningar för riktiga jobb -- jobb i små, medelstora och större företag. Det är kärnan i den här regeringens ekonomiska politik sedan regeringsskiftet i oktober 1991. Herr talman! I den politiska debatten har socialdemokraterna givit en bild av en regering som inte gör något, en regering som har kapitulerat inför arbetslösheten. En opposition som inte opponerar mot regeringen har naturligtvis inget berättigande, särskilt med tanke på den ekonomiska kris vi haft så länge och hur den slagit mot de utsatta. Det går givetvis att göra olika avvägningar mellan de insatser som görs för att skapa jobb och bekämpa arbetslösheten. Det går säkert också att kräva än mer kraftfulla eller mer omfattande insatser. Men redan det faktum att den här regeringen satsar närmare 30 miljarder även kommande budgetår i ren arbetsmarknadspolitik visar naturligtvis på graden av retorik i oppositionens argument. Så mycket har det aldrig satsats på arbetsmarknadspolitik i vårt land. Och skam vore det väl annars, när vi har denna stora arbetslöshet. Herr talman! För den som är arbetslös och inte ser någon ljusning är naturligtvis läget hopplöst, många gånger desperat. Trots den politiska retoriken har många av oss i sin närmsta bekantskapskrets människor i just denna belägenhet. Det har i dag inget att göra med vilken politisk eller ideologisk övertygelse vi har. För den arbetslöse är det därför naturligt att kräva någon åtgärd som omedelbart sätter stopp för hopplösheten. Och det är just det som rekordanslagen till arbetsmarknadspolitiken är avsedda för. Men arbetsmarknadspolitiken skapar inte de jobb som skall bära upp svensk ekonomi framöver. Den ska i möjligaste mån underlätta i den akuta krisen och bidra till att göra människor bättre rustade att ta de nya jobben, som förhoppningsvis kommer när krisen vänder. De många åtgärderna inom arbetsmarknadspolitiken har haft stor betydelse såväl för den enskilde som för vårt land. Det är naturligt att ställa stora krav på effektivitet i arbetsmarknadsåtgärderna. Det rör sig om mycket stora ekonomiska resurser som ställs till förfogande och som skall användas på bästa sätt. Än viktigare är att de många människor som är utsatta har rätt att kräva att få bästa möjliga stöd inom ramen för arbetsmarknadsmedlen. En så omfattande arbetslöshet som den vi nu haft anstränger givetvis arbetsmarknadsmyndigheterna till det yttersta. Det är naturligt att det uppstår flaskhalsar och andra hinder för bästa effektivitet. Det är ändå naturligt och nödvändigt att ställa tydliga krav på ytterligare effektivisering. Administrativa och ekonomiska rutiner måste bli ännu bättre. Låt mig ändå få säga att mina många kontakter med arbetsförmedlingar gjort mig övertygad om att personalen ute på fältet har gjort och gör en mycket helhjärtad och engagerad insats. Herr talman! Som framgår av utskottsbetänkandet är vi, trots reservationer, i grunden överens om att åtgärder som ungdomspraktik och arbetslivsutveckling är sistahandsåtgärder. Den inriktningen får inte gå förlorad, även om dessa åtgärder kan tyckas lättare att ta till än de mer traditionella. Riksdagen måste vara tydlig i det fallet. Det finns naturligtvis alltid också en risk för undanträngning, särskilt när vi rör oss med så här stora volymer. Det är viktigt att vara uppmärksam på den risken. Ändå vill jag understryka att dessa åtgärder har varit nödvändiga komplement och att risken för undanträngning inte får överdrivas. Dessa åtgärder har bidragit till att ge väldigt många ungdomar en nödvändig kontakt med arbetslivet, och de har bidragit till att motverka långtidsarbetslöshetens nedbrytande följder. Många kontakter på arbetsförmedlingarna understryker med tyngd detta förhållande. Herr talman! Avslutningsvis vill jag anknyta till det jag började med. Jag har väldigt svårt att förstå skälen för socialdemokraternas invändningar mot invandrarpraktiken. Är det så att socialdemokraternas anmärkningsvärt låga profil i dagens debatt är ett uttryck för den vånda man känner över att ha hamnat i galen tunna? Herr talman! Jag yrkar med detta bifall till reservationerna 9, 25 och 30 och i övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! Jag tackar Hans Andersson om tipset om pressen. Jag skall använda mig av det. Jag har litet svårt att förstå invändningarna i ansvarsfrågan. Det jag talade om vad huvudsakligen den arbetsmarknadspolitik som regeringen bedriver. Det är alldels riktigt, som Hans Andersson säger, att den ekonomiska utvecklingen, den ekonomiska krisen, också beror på vilken ekonomisk och annan politik som har bedrivits under 70 och 80-talen. Det gick jag in på. Att hävda att regeringen inte skulle ha ansvar har jag litet svårt att förstå. Jag var t.o.m. inne på att även vi som inte satt i regeringen på 80-talet har en del av ansvaret för den nedgång i svensk ekonomisk utveckling som skedde innan den här regeringen tillträde. Det är alldeles riktigt att det finns klara ideologiska alternativ. Vi har hört det flera gånger under dagens debatt. Hans Andersson säger att näringslivet, marknaden, inte kan lösa de ekonomiska problemen. Han förespråkar i stället starka insatser av det offentliga, av staten, regering och riksdag för att få ordning på svensk ekonomi, få utveckling i näringslivet och för att skapa nya jobb.

Herr talman! Jag tvekar inte ett ögonblick att säga att jag står för den politik som den här regeringen har bedrivit. Men samhällsutvecklingen består faktiskt inte bara av den politik som bedrivs utan också av alla de insatser som medborgarna, invånarna, gör som arbetstagare, som företagare och som konsumenter i olika sammanhang. Detta leder naturligtvis mycket längre än de politiska insatserna när det gäller samhällsutvecklingen och den ekonomiska utvecklingen. Hans Andersson pekar på en del åtgärder. Då vill jag säga till Hans Andersson att vi där naturligtvis har olika uppfattningar. Vi har under en mycket lång tid i Sverige haft en politik som har gjort det mindre attraktivt att ägna sig åt företagandet och åt att skapa jobb. Den här regeringen har försökt vända på detta och är på god väg. Jag är övertygad om att de förändringar av arbetsrätten och liknande som Hans Andersson åberopade bidrar till en sådan utveckling, inte motsatsen. Hans Andersson hänvisar till EU-anpassningen. Det kan vara intressant från min utgångspunkt i Gävleborgs län att konstatera att knappast något annat län i det här landet skulle tjäna mer på en svensk EU-anslutning än Gävleborgs län, rent egoistiskt, på grund av vårt extremt starka beroende av exporten till framför allt Västeuropa. Det har visat sig i den svenska ekonomiska utvecklingen och i våra relationer till omvärlden att Gävleborgs län blir hårdast drabbat varje gång det är nedgång i den ekonomiska utvecklingen och i utrikeshandeln.

Herr talman! Jag vill anknyta till några frågor som berör ett längre tidsperspektiv. I debatten bör också uppmärksamhet riktas mot arbetskraftens utveckling och svenskarnas livsarbetstid. Frågorna som debatteras i dag hör samman med medborgarnas verkliga livsarbetstid. Nu är endast 35 årskullar av våra medborgare sysselsatta. Med den förmåga som vi har kan alltså vårt land ge arbete åt 35 årskullar plus/minus en del i annan verksamhet. Det rör sig bara om 35 årskullar. Vad innebär då det? Jo, om man börjar arbeta när man är 21 år har man jobb till dess man är 55 år. Det är vad 35 årskullar innebär. I de flesta utredningar baseras fakta och beräkningar på att vi skall jobba mer. Vi är alltså inte i takt med verkligheten. Den svenska ekonomin har inte heller råd att pressa ut det höga arbetstidsuttag som många företag i dag har. Attraktiva arbetare har så höga övertidsuttag att de själva så att säga stupar på sin arbetsplats. De råkar ut för sjukdomar och kommer in i ett system där vederbörande behöver rehabiliteras. Vi medverkar till att skapa en kraftig obalans genom att vi har ett regelsystem som är föråldrat och krångligt. Systemet måste förenklas, även om omprövningarna känns tunga för vissa. Det kan inte vara meningen att vi skall tillstyrka och låta fortgå ett regelsystem som förstör människors hälsa. Herr talman! Låt oss blicka tillbaka. Det är viktigt att vi också håller oss till historiska fakta. Jag har från utredningstjänsten fått material som visar att under 1993 hade endast -- ja, jag säger endast -- 42 000 fler svenska medborgare arbete jämfört med hur det var för 20 år sedan. Notera att på 20 år lyckades Sverige totalt endast få 42 000 fler medborgare i arbete! Självfallet är detta upprörande fakta. Antalet medborgare som arbetar har alltså under en tjugoårsperiod blivit endast 1,3 % högre. Samtidigt har befolkningen mellan 16 och 64 år ökat med 300 000 personer. Detta är resultatet av en politik som har byggts upp under 20 hela år: kraftigt ökande skatter, ingrepp och åtgärder. Vad har det då blivit av det hela? Jo, under 20 år har 42 000 fler svenska medborgare blivit sysselsatta. Den ökningen är väl inget att skryta med för de politiker som har verkat under den tiden. Herr talman! Det är därför som jag vill belysa livsarbetstiden. Jag hävdar att både ungdomsarbetslöshet och livsarbetstid hör ihop. Motsvarande siffra för 55--64-åringar är 5 %. Jag anser att denna situation är ohållbar. Vi får inte lämna efter oss en generation som känner utanförskap. Därför måste livsarbetstid införas som en komponent i den politik som berör framtidens frågor. Precis som tidigare har sagts i debatten om ungdomsarbetslösheten är dagens höga volym ohållbar. Den kan leda till ett arbetslöshetsbeteende och andra problem hos allt fler ungdomar. Det kan uppstå egna normer och regler hos dessa ungdomar. På sikt finns det risk för att ungdomar känner ett utanförskap. Det finns signaler om att det är så i vissa familjer i det dagliga umgänget mellan föräldrarna och ungdomarna. Herr talman! Låt oss visa vägen genom en flexibel politik, och låt oss också ha ett stort inslag av frivilliga åtgärder, så att våra ungdomar kan få en bättre framtid.

Herr talman! Debatten börjar att bli litet seg. Tiden lider. Jag kommer inte att utnyttja mina tio minuter. Först vill jag säga att jag tycker att Laila Strid Jansson redogjorde för vår politik på det här området på ett mycket bra sätt. Till detta finns alltså inget att tillägga. Jag har begärt ordet för att litet grand fokusera två av våra partimotioner som jag själv står bakom och som vi på traditionellt maner här i riksdagen nu har upprepat tre gånger under de tre riksdagsår som vi har medverkat. Det borde egentligen inte finnas några som helst motsättningar när det gäller den fråga som vi här debatterar. Att ta vara på vår arbetskraft och se till att så många människor som möjligt är i arbete borde faktiskt vara någonting som står över partigränserna. Detta till trots är det partipolitiska låsningar som gör att man inte behandlar frågorna på det pragmatiska sätt som jag anser att man borde göra. Jag tror att Ingela Thalén är en pragmatiker. Men även hon tycks sitta fast i partisaxen. Jag bara tog Ingela Thalén som ett exempel, men detta gäller alla som representerar sina partier i respektive utskott. Vad jag vill framföra är att när man i näringslivet har stora problem med något, då sätter man sig ner vid ett bord -- liknande det som finns i utskottets sammanträdessal -- och tar upp problemen, lägger fram dem, för en diskussion och försöker att enas om den bästa lösningen. I utskotten tycker jag att det mera handlar om att hitta den bästa låsningen. Jag vet att det sitter företrädare i utskotten och tycker helt annorlunda än vad de tvingas till att vara med och besluta. Redan under det första året lade vi fram en del förslag mot bakgrund av den katastrofala arbetslösheten. Då får man ta till litet annorlunda metoder än vad man brukar använda. Vi föreslog bl.a. en tillfällig dispens från lagen om anställningsskydd just för arbetslösa för att ge dem möjlighet att gå runt och knacka dörr på företagen och erbjuda sina tjänster. De kanske behövs på ett ställe i tre dagar, på ett annat i två veckor och på ett tredje ställe kanske i tre månader. Jag garanterar att det skulle ge tiotusentals människor möjlighet att arbeta i stället för att vara arbetslösa. Jag vill i detta fall vända mig till utskottets ordförande som skall samordna de förslag som läggs i utskottet. Varför kan inte ett sådant här förslag diskuteras? Jag vet nu inte vad ni har diskuterat -- ni kanske har diskuterat förslaget. Varför går det inte att enas kring en så enkel sak som skulle ge den tillfälliga lösningen? Man säger kanske: Det här kommer inte att fungera. Det finns tusen skäl att tro att det kommer att missbrukas. Det är möjligt att ni har rätt. Men herre gud, ni kan väl försöka! Dispensen kan tas bort. Det är precis lika lätt som det var att införa den. Varför är ni så rädda för att göra litet annorlunda försök? Eller är det så hemskt att förslagen råkar komma från Ny demokrati, så att ni inte kan ta i dem? Jag vill gärna ha ett svar på den punkten från utskottets ordförande. Vi har lagt fram ett annat förslag som nu återupprepas för tredje gången. Vi har kallat det för konjunkturanpassad arbetstid. Egentligen kanske det borde kallas anpassad arbetstid. Vi har konjunktursvängningar, vilket vi alltid har haft och alltid kommer att ha. Det finns säsonssvängningar av olika slag i olika branscher. Men arbetstiden ligger alltid fast. Vårt förslag innebär ett litet större ansvar till parterna i de enskilda företagen. Varför skulle det vara så farligt att låta det lokala facket och företagsledningen själva få avgöra när det är bäst att arbeta si eller så länge? Vi har nu kommit in i en lågkonjunktur. I stället för att låta en del människor gå ut i arbetslöshet borde det vara ganska naturligt för alla att solidariskt minska sin arbetstid under en viss tid för att sedan, när hjulen åter börjar snurra, arbeta litet mer. Vad vi har föreslagit som en konkret åtgärd är att ge utrymme för de lokala parterna -- facket och företagsledningen -- att själva enas om möjligheten att välja arbetstid från exempelvis 80 % till 120 %. Jag är säker på att tiotusentals människor som nu har hamnat i arbetslöshet i stället skulle kunna behålla sina arbeten. Solidaritet är något som i alla fall socialdemokraterna alltid har talat varmt för. Jag skulle även på den här punkten vilja höra vad utskottets ordförande har för syn på detta och varför det skall vara så omöjligt att beakta och även försöka genomföra litet annorlunda förslag.
Herr talman! Nu har Bo G Jenevall suttit i riksdagen under nästan en mandatperiod. Under denna period tycker man att Bo G Jenevall borde ha lärt sig en av de mer elementära frågorna. Även om jag råkar vara arbetsmarknadsutskottets ordförande har jag under denna mandatperiod dess värre ingen majoritet bakom mig, såvida inte Ny demokratis ledamot väljer att lägga ner sin röst, vilket har hänt vid ett och annat tillfälle. Bo G Jenevall får rikta sina frågor till den majoritet som har avslagit motionerna. Beträffande den konjunkturanpassade arbetstiden vill jag säga att regeringen har tillsatt en utredning som rör arbetstid i vid mening -- årsarbetstid och flexibel arbetstid. Utredningen har funnits ett tag, och avsikten var att den skulle komma tillbaka med förslag. Vi har i våra motioner pekat på att man skall använda arbetstiden för att t.ex. kompetensutveckla sig och utbilda sig. Det är fråga om en konjunkturanpassning, fast på ett annorlunda sätt. Vi har i våra motioner föreslagit att detta skall kunna ske genom användandet av exempelvis utbildningsvikariat i större omfattning än vad som sker i dag. Jag har litet svårt att förstå, Bo G Jenevall, hur ni, med tanke på att ni från Ny demokratis sida i övrigt föreslår dramatiska anslagsminskningar för Arbetsmarknadsstyrelsen skulle kunna genomföra de redovisade förslagen. Dessutom föreslår ni att hela organisationen i princip skall skrotas. Någonting är det i det s.k. filosofiska resonemanget som inte går ihop, i vart fall inte för mig.
Herr talman! Jag tror nog, Ingela Thalén, att jag har lärt mig hur saker och ting fungerar. Jag tycker att det var särskilt intressant att höra att ni inte har majoritet för att driva igenom vissa förslag. Men i dessa frågor skulle ni enkelt kunna få majoritet. Eftersom det är vi som har lagt fram förslagen, ställer vi oss naturligtvis bakom våra egna förslag. Om man verkligen vill göra något åt detta, finns det inget som helst hinder att göra det. Det traditionella sättet att besvara frågor är att hänvisa till en sittande utredning och att stoppa in frågorna i ett större sammanhang. Men under tiden finns det en fruktansvärd massa människor som befinner sig ute i arbetslöshet. Avsikten var att våra förslag skulle genomföras snabbt, men så har inte skett. Det hade inte varit några problem med majoriteten om den verkligen hade stött våra tankar.
Herr talman! Den första sakfrågan har inte varit föremål för någon omfattande diskussion i utskottet. Det har den inte heller varit bland representanter för Ny demokrati. Det kan möjligen förklara utskottets bristande engagemang i övrigt. Sedan vill jag ändå till Bo G Jenevall säga att det faktum att Ny demokrati lägger fram ett förslag är inte detsamma som att man självfallet står bakom det förslaget när det så småningom skall behandlas i riksdagens plenisal. Vi har i utskottet vid ett flertal tillfällen haft majoritet i arbetsmarknadsutskottet för ett antal förslag, eftersom Ny demokrati antingen har röstat med oss eller har lagt ner sin röst. Men sedan har majoriteten vänt när frågan har behandlats här i kammaren. Till följd av nedlagda Ny demokrati-röster har riksdagen avslagit både socialdemokratiska förslag och förslag från Ny demokrati. Historien har visat att detta med att man självfallet ställer sig bakom sina egna förslag inte är så självklart.
Herr talman! Det var intressant att från utskottets ordförande höra att frågan över huvud taget inte har diskuterats. Det noterar jag med särskilt stort intresse. När det gäller att stå bakom olika förslag har det såvitt jag har förstått varit ganska turbulent i utskottet. Det har inte alltid varit så alldeles kristallklart vad man egentligen har kommit överens om, men det kan jag inte diskutera, eftersom jag själv inte sitter i utskottet. Jag har fortfarande inte fått något konkret svar på frågan varför socialdemokraterna inte har kunnat ställa sig bakom förslagen i våra motioner, som definitivt skulle ha gett tiotusentals människor om inte annat så i alla fall tillfälligt arbete.

Herr talman! Jag vill först säga ett par ord till Bo G Jenevall. Det är inte alltid så enkelt att vända om sig själv i frågor. När det gäller dispens i arbetsrätten, som Bo G Jenevall har varit med om att motionera om, finns det i den utredning om arbetsrätten där jag själv är med ingen lust att ta sådana tag. Det finns ingen majoritet för detta hos de borgerliga representanterna. Vi är överens om att en del justeringar bör göras men inte alls så stora och så genomgripande som Ny demokratis förslag innefattar. Jag uppfattade heller inte att Laila Strid-Jansson gick så långt, utan hon föredrog i företag med över 25 anställda 20 % som en kvotregel. Nog om det. Herr talman! Vi passerade häromdagen vårdagjämningen. Det betyder att ljuset återvänder och tar över mörkret i naturen. Tittar vi på arbetsmarknadsläget, finner vi att vi väl i varje fall har passerat midvintermörkret och är på väg in i ljusare tid. Jag hade önskat att vi med klarhet och stringens kunnat säga att vi har passerat vårdagjämningen där också. Det är inte så säkert att vi har gjort det, men ett är säkert, och det är att det ljusnar och att det ljusnar kraftigt på arbetsmarknaden. Jag är rätt förvånad när jag hör talas om passivitet och inaktivitet från regeringens sida. Man kan tycka vad man vill om åtgärder, och man kan tycka vad man vill om det som har hänt på arbetsmarknaden, men brist på kampvilja hos regeringen och hos de borgerliga partierna synes mig obegripligt att tala om. Vi har tidigare konstaterat här i kammaren att det aldrig någonsin har kostat så mycket att bekämpa arbetslösheten som just nu. Vi har under de två senaste två åren sett nya åtgärder ta form -- ALU och ungdomspraktik -- och i dag diskuteras här i kammaren ännu en variant av detta, praktik för invandrare. Jag undrar hur det hade sett ut, om vi inte hade haft de åtgärderna. Samtidigt skall sägas att när det ljusnar, skall de här åtgärderna tas bort för att inte förrycka arbetsmarknaden. Men hur hade det sett ut, om vi inte haft dessa åtgärder? Nu har tiden kommit för eftertanke. Vi vet hur arbetsmarknaden fungerade under 80-talet, när arbetslösheten var i stort sett obefintlig, 1 eller 2 %. Vi har hårdhänt fått lära oss hur arbetsmarknaden fungerar och hur arbetsmarknadspolitiken fungerar när vi har uppåt 6 % i åtgärder och 8 % öppet arbetslösa. Såvitt jag har förstått, har vi varit eniga om att arbetsmarknadspolitiken skall ha en funktion som innebär att den utgör ett stabiliserande element i den ekonomiska politiken, att den skall vara konjunkturutjämnande och att den skall hjälpa till med strukturförändringar. Arbetsmarknadspolitiken skall utgöra ett stöd för näringspolitiken och den skall naturligtvis, som vi har sagt tidigare, bekämpa arbetslöshet. Likaså skall den vara ett element i att aktivt hjälpa handikappade till arbete. Nu har vi sett hur detta fungerar i båda de typer av arbetsmarknad som vi har upplevt på ett och ett halvt decennium. Därför hälsar jag med tillfredsställelse den utredning som skall utvärdera och se vad det går att göra med arbetsmarknadspolitiken i en framtid. Jag hälsar denna utredning med tillfredsställelse och hoppas att den skall leda till konstruktiva förslag och enighet mellan riksdagens partier, för att arbetsmarknadspolitiken skall kunna ha en bättre funktion i framtiden än vad den har i dag, även om jag tycker att den fungerat hyfsat under mycket mycket svåra omständigheter. Herr talman! Med den här lilla kommentaren vill jag yrka bifall till reservationerna 9, 25 och 30 samt i övrigt till utskottets hemställan i betänkande AU

Herr talman! Jag begärde ordet därför att Harald Bergström nämnde mig. Jag skulle gärna vilja höra varför inte heller han och den borgerliga delen i utskottet har ställt sig bakom förslaget om dispens från LAS för att göra det möjligt att bereda arbete åt fler människor som nu är arbetslösa.
Herr talman! Det är enkelt att svara på den frågan, herr Jenevall. Vi tycker helt enkelt inte att det skall finnas möjlighet till dispens för företag med upp till 25 arbetstagare och fri uppsägningsrätt. Vi tycker inte att det skall vara så. Där skiljer sig våra åsikter.
Herr talman! Det tycker jag är en intressant uppgift till alla människor som är arbetslösa. Vi påstår ju att om vårt förslag genomförts hade tiotusentals människor kunnat få tillfälligt arbete. Därför tycker jag att det är ännu mera synd, om det är av principiella skäl som man inte vill ställa sig bakom förslaget. Sedan skulle jag vilja be Ingela Thalén om ursäkt för en sak, nämligen att jag tog upp den konjunkturanpassade arbetstiden. Jag har förstått att den frågan ännu inte har förekommit för behandling i utskottet, och då får vi väl vänta med att debattera den tills den kommer upp.
Herr talman! Vi tycker inte att det skall göras sådana ingrepp i den arbetsrättsliga lagstiftningen som Bo G Jenevall förordar. Jag beklagar däremot en annan sak, och det är att arbetsmarknadens parter inte har utnyttjat dispositiviteten när det gäller företrädesrätten vid återanställning och förhandlat fram en annan ordning där än ett år. Det hade man kunnat göra. Det hade kanske sett annorlunda ut, om den möjligheten hade använts av arbetsmarknadens parter. t.ex. när det gäller övertidsuttaget i dagens arbetsmarknad.